Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig när kommittén rörande samverkan mellan förskola och skola kan beräknas starta sitt arbete. Förslag till direktiv för en kommitté med uppgift att belysa frågor rörande samverkan mellan förskola och skola är överlämnat till statens förhandlingsråd för MBL-förhandlingar med löntagarorganisationerna. Jag räknar med att regeringen inom den närmaste tiden skall fastställa direktiven samt bemyndiga mig att tillkalla kommittén. Kommittén bör kunna påbörja sitt arbete före årsskiftet.

Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret. Jag är uppriktigt glad över det besked som jag har fått. Och jag förstår att skolministern också är glad över att kunna ge detta besked. Jag vet nämligen att det har varit en dragkamp om denna kommitté och denna utredning. Det är ju det dubbla huvudmannaskapet för förskola och skola som är det stora problemet. De pedagogiska problemen löses —som en rektor på Öckerö sade — på gräsrotsnivå. Men jag gissar att vi nog får acceptera och framöver leva med detta dubbla huvudmannaskap — det är väl inte så enkelt att klara ut detta problem. Men det är då desto viktigare att vi får till stånd riktlinjer för ett samarbete och en utvärdering av de försök som pågår. I dagsläget är det svårt att jobba fram bra samarbetsformer. De som försöker menar att det reses onödiga hinder. Ändå märker alla som är med om försöksverksamheten på detta område tydliga resultat som pekar på att det är fråga om försök för barnens bästa. Och då upplever de naturligtvis alla de hinder som i dag finns för denna verksamhet som en aning byråkratiska. För barnens skull är det nödvändigt att man drar åt ett håll. Därför är jag mycket glad över det svar som jag i dag har fått, och jag ber än en gång att få tacka för detta. Jag hoppas naturligtvis att denna kommitté, när den nu påbörjar sitt arbete före jul, också jobbar så, att det blir ett snabbt och bra resultat.

Herr talman! Margot Wallström har frågat mig om, och i så fall på vilket sätt, jag tagit intryck av den ”massiva opinionen mot graderade betyg i lärarutbildningen”. Jag avstår här från att närmare diskutera vad som menas med en ”massiv opinion”, men vill ändå redovisa att mitt intryck av opinionen kanske inte är fullt så entydigt som Margot Wallströms. Betygsättningen i lärarutbildningen är inte något som enbart berör dem som genomgår utbildningen. Eftersom betygen i lärarutbildningen f. n. är av stor betydelse vid tjänstetillsättningar, finns det givetvis ett arbetsgivarintresse i frågan. Av samma skäl bör frågan vara av intresse för dem som redan fått betyg i en lärarutbildning. Det finns enligt min mening ingen anledning att närmare gå in på frågans tidigare hantering — den har vid olika tillfällen redovisats här i kammaren. Inom regeringskansliet bereds f.n. förslagen från skoladministrativa kommittén om en förenklad skoladministration; bl.a. behandlas förfarandet vid tillsättning av lärartjänster. Betygen i lärarutbildningen är nu ett urvalsinstrument vid tillsättning av lärartjänster. Såväl betygssystemet som — detaljerat — tillvägagångssätt och befordringsgrunder vid tillsättandet av lärartjänsterna regleras av staten. Eftersom tillsättningsförfarandet nu övervägs är det enligt min mening naturligt och nödvändigt att betygsfrågan vägs in i detta sammanhang. En samlad bedömning av tillsättningsoch betygsfrågorna pågår alltså. Jag ämnar i början av våren 1981 föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposition på grundval av SAK:s förslag.

Herr talman! Anita Persson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att säkerställa tillverkning och vidareutveckling av radiofarmaka i Studsvik. Tillverkning av radiofarmaka har pågått i många år med utnyttjande av R 2-reaktorn i Studsvik. Verksamheten, som sedan den 1 juli 1975 har drivits av AB Kabi Diagnostica, har uppvisat återkommande lönsamhetsproblem bl.a. på grund av att importerade och andra ersättningsmedel konkurrerar på den svenska marknaden. I den situationen har jag som industriminister inte varit beredd att föreslå särskilt stöd till radiofarmakaverksamheten.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Det är ju inga stora insatser som behöver göras här — det rör sig inte om mer än några enstaka miljoner, och det är ingen stor summa i den statliga budgeten. Det finns flera skäl till att jag har ställt frågan. Ett skäl är sysselsättningsproblemen i en redan hårt drabbad kommun. Om tillverkningen av radiofarmaka försvinner vid Studsvik kommer i första skedet 20 personer att bli arbetslösa. Det gäller i flera fall personer med specialkunskaper, vilkas unika kunnande helt kommer att försvinna. Ett annat skäl är att den svenska sjukvården blir helt beroende av importerade produkter, och den betydelsefulla direktkontakt som i dag finns mellan tillverkare och förbrukare kommer helt att försvinna. Det har under åren utvecklats ett betydande svenskt kunnande i denna kontakt mellan de specialister som framställer radioaktiva läkemedel och sjukvården. Om verksamheten i Studsvik nu läggs ned kommer denna grupp att splittras, och det blir troligtvis helt omöjligt att återuppta verksamheten i framtiden. Genom det här samarbetet får tillverkaren snabbt kännedom om vilka behov som finns inom den medicinska sektorn, och det har lett till en utveckling och framställning av produkter som väsentligt har underlättat undersökning och behandling av framför allt tumörsjukdomar. Om tillverkningen av isotoper försvinner från Sverige, kommer sjukvården att bli helt beroende av att använda teknetiumgenerator. Följden blir att personalen får tre gånger högre dosbelastning än i dag. Det betyder att Sverige kommer att få ökade problem med radioaktivt avfall, vilket i sin tur medför ökade personalkostnader på vissa håll. Från arbetsmiljösynpunkt är det således mycket viktigt att sjukvården i stället kan fortsätta att utnyttja instant-teknetium, som tillverkas endast i Studsvik. Ett annat skäl till att behålla radiofarmakatillverkningen i Sverige är vad som kan hända vid en avskärmning. Ett exempel på detta är det som hände under storkonflikten i våras, då transport av importerad radiofarmaka skedde under ur strålningssynpunkt mycket osäkra förhållanden. Ytterligare en anledning till att behålla tillverkningen av radiofarmaka i Sverige är att den kan öka vår export. Redan i dag exporterar vi ca 20 96 av den tillverkningen. Anser industriministern att det i dagens läge, med en ökad obalans i vår byteshandel, är riktigt att satsa helt på import av radiofarmaka i stället för på en inhemsk tillverkning med åtföljande export?
Herr talman! Jag har all förståelse för de argument som Anita Persson för fram. Frågan är emellertid av principiell natur, och problemen påminner om en rad andra problem som vi brukar diskutera här i kammaren. Det är förbrukarna, konsumenterna, som måste bestämma sig för hur de vill ha det i fråga om skilda produkter. Så är också fallet när det gäller radiofarmaka. Det är sjukvårdshuvudmännen som måste ta ansvaret för produktionen. Sjukvårdshuvudmännen har emellertid inte varit beredda att garantera den här produktionen till de extra kostnader den skulle komma att medföra, och jag utgår från att sjukvårdshuvudmännen, d.v.s. i det här fallet konsumenterna, har skäl för sina ställningstaganden.
Herr talman! Jag undrar om man verkligen har haft en ordentlig diskussion med sjukvårdshuvudmännen och talat om för dem vilka problem en nedläggning av tillverkningen skulle innebära. Priserna på de produkter som viidagens läge importerar är ofta dumpade. Sjukvården kommer trots det att på sikt få högre kostnader i och med att man blir beroende av importerade produkter, eftersom Kabi Diagnostica här har utgjort en prisdämpande faktor. Jag undrar därför om inte industridepartementet skulle kunna ta en diskussion med sjukvårdshuvudmännen och tala om för dem att de kommer att bli drabbade av högre kostnader. Som jag sade exporteras mycket av den radiofarmaka som produceras i Sverige. Det gäller t.ex. jod och även xenongas. Kunde man få en ökad export av xenongas t.ex. till Tyskland, som har en mycket outvecklad marknad, så skulle man så småningom kunna få en lönsam tillverkning i Sverige och kanske på det sättet kompensera det underskott som finns på viss tillverkning i dag.
Herr talman! Jag vill påpeka för Anita Persson att det här beslutet har föregåtts av ganska långa diskussioner, där framför allt sjukvårdshuvudmännens kompetens och sakkunskap självfallet får tillmätas ett avgörande inflytande.
Herr talman! Socialdepartementet har ju ställt sig mycket positivt till en fortsättning av produktionen vid Studsvik. Det anses mycket betydelsefullt att vi får ha instant-teknetium. Från arbetsmiljösynpunkt är det, som sagt, mycket viktigt att man kan undvika att använda teknetium-generatorn. Industriministern, som i linje 3 kämpat mot kärnkraften, har ju insett de svårigheter som är förknippade med strålningen. Det är alltså mycket betydelsefullt att man kan undvika en ökning av denna. Jag tycker att samhället måste kunna ställa upp och betala det lilla belopp som behövs för att vi skall få ha en inhemsk tillverkning. Samhällsekonomiskt sett är det nödvändigt att ha denna tillverkning.
Herr talman! Jag kan fortfarande hålla med om mycket av vad Anita Persson säger, men måste samtidigt konstatera att ansvariga myndigheter och sjukvårdshuvudmän som har all nödig insikt om komplikationerna inte har varit beredda att betala kostnaden. Det är på detta som frågan har strandat. att trygga sysselsättningen vid Kalixverken

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att trygga den med stora samhällsinsatser skapade sysselsättningen vid Kalixverken. Bakgrunden till frågan är att man inom Bulten-Kanthal AB sedan en tid tillbaka utrett olika alternativ för den framtida utvecklingen av svarvavdelningen vid Kalixverken. Enligt vad jag har erfarit har styrelsen i Bulten-Kanthal nyligen fattat ett principbeslut om att försöka finna någon annan intressent som kan överta verksamheten vid Kalixverkens svarvavdelning. Samtidigt har företagsledningen beslutat att fortsätta utredningsarbetet i projektgrupper, i vilka de fackliga organisationerna i Kalix är representerade, med uppgift att utreda tänkbara alternativ för svarvavdelningens framtida utveckling. T. v. avvaktar jag resultaten av den fortsatta utredningen. Jag kommer vidare fortlöpande att följa utvecklingen vid Kalixverken.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är bl.a. den stora betydelse som Bulten-Kanthal AB har för sysselsättningen i Kalix. Även om antalet anställda vid Kalixverken har minskat betydligt sedan mitten av 1970-talet, svarar företagets tillverkningsenhet för en betydande och viktig del av sysselsättningen i en region och ett län som speciellt hårt har drabbats av arbetslöshet. Mot bakgrund av det svåra sysselsättningsläget i Kalix och i Norrbotten som helhet är det på plats att vi politiskt noga följer upp alla hot mot neddragningar inom den redan befintliga verkstadsindustrin. En annan del av min fråga gäller detta att företaget i olika sammanhang har fått olika former av samhällsstöd och i samband därmed lovat ökade insatser för att finna nya produkter för tillverkning vid Kalixverken. Än så länge har insatserna i stort sett uteblivit. Maskinparken börjar nu bli gammal och nedsliten samtidigt som Bulten-Kanthal signalerar ytterligare personalinskränkningar vid Kalixverken. Industriministern har i olika sammanhang talat om företagens sociala ansvar.Det finns därför anledning att fråga vilket ansvar samhället bör ålägga Bulten-Kanthal när det gäller verksamheten vid Kalixverken. Av svaret på min fråga framgår att industriministern t.v. avvaktar resultatet av den utredning som pågår. Jag noterar vidare att industriministern kommer att fortlöpande följa utvecklingen vid Kalixverken. Det är naturligtvis positivt. Jag tycker ändå att det är på sin plats med ett litet förtydligande vad gäller det svar jag har fått. Jag vill därför fråga statsrådet om han är beredd att ingripa om de pågående utredningarna resulterar i drastiska nedskärningar av den nuvarande verksamheten. Detta skall ses mot bakgrund av att Bulten-Kanthal redan har lovat att försöka finna nya produkter i samband med att företaget tidigare har fått olika former av samhällsstöd.
Herr talman! Företaget har fått lokaliseringsstöd. Det skedde i samband med en utbyggnad 1974, och eftersom lokaliseringslånet löper på tio år innebär det att en del av lånet fortfarande inte är amorterat. Gången i ett ärende som det här är att i första hand arbetsmarknadsstyrelsen, som är den ansvariga myndigheten, har att — i den händelse utvecklingen inte blir den förutsedda, om produktionen begränsas eller antalet sysselsatta går ned — pröva om lokaliseringslånet skall uppsägas. Det är det instrument som samhället har för att inskrida om inte utvecklingen har blivit den förutsedda. I det här fallet får vi avvakta de ansträngningar företaget gör för att skaffa alternativ produktion och alternativ huvudman för svarvavdelningen innan i första hand arbetsmarknadsstyrelsen närmare kan ta ställning till hur man skall hantera det utelöpande lokaliseringslånet.
Herr talman! Jag fick inget direkt svar på min fråga om industriministern är beredd att ingripa ifall de pågående utredningarna utfaller negativt för Kalixverkens del. I en del av de utredningar som pågår handlar det om att Bulten-Kanthal skall försöka göra sig av med svarvavdelningen genom att sälja den till något annat företag. Jag har svårt att tänka mig att det stöd samhället har gett tidigare är avsett att vara en hjälp för att avyttra en del av verksamheten.
Herr talman! Av mitt svar framgick vilka instrument samhället har för att inskrida om företaget inte utvecklas som planerats. Men jag tycker att man i det här fallet, liksom i andra likartade fall, först och främst skall undersöka vad företaget kan göra inom ramen för sina resurser innan man diskuterar vilka åtgärder som är möjliga från samhällets sida.

Herr talman! Sune Johansson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder som kan rädda och helst utveckla verksamheten vid Kockums Industri i Filipstad. att rädda verksamheten vid rekonstruktion av Kockumsföretagen. Denna betydande insats kopplades till krav på att åtgärder skulle vidtas av Statsföretag och bl.a. Kockums Industri för att snabbt uppnå lönsamhet i bl.a. Kockums Industri. I detta sammanhang förutsattes att strukturåtgärder, även avveckling av olönsamma verksamheter, skulle kunna bli aktuella. Den rekonstruktion som f. n. genomförs vid Kockums Industri syftar till att få företaget självbärande. I de förslag företaget nu förhandlar med personalorganisationerna om ingår att avveckla den produktion som f.n. drivs i Filipstad och flytta delar av den till Stensele. Enligt vad jag erfarit försöker Statsföretag att åstadkomma viss annan långsiktig sysselsättning i Filipstad. Med hänsyn till att det är angeläget att rekonstruktionsprogrammet inom Kockums Industri genomförs är jag inte beredd att föreslå regeringen några åtgärder som syftar till att behålla Kockums Industris verksamhet i Filipstad. Vid eventuell start av en ny verksamhet, som kan ersätta den nedlagda, står sedvanliga regionalpolitiska stödmöjligheter till buds.

Herr talman! När jag formulerade min fråga till industriministern angående Kockums i Filipstad, anförde jag att de anställda kände oro för företagets framtid. Oron förbyttes dagen därefter i konkret visshet, därför att det då i pressen meddelades konkreta planer från Statsföretags sida på att lägga ned Kockums företagsenhet i Filipstad. När staten övertog Kockumskoncernen, anförde jag vid riksdagens behandling av ärendet att det faktum att Statsföretag gick in inte betydde någon säkerhet för Kockums framtid i Filipstad. Vi hade nämligen tidigare erfarenheter av Statsföretags etableringar inom Filipstads kommun. Det har sagts mig att industriministern väl känner till situationen i Filipstad och dess allt trängre arbetsmarknad. Men tillåt mig ändå erinra om att Filipstads kommun sedan 1975 har förlorat 704 industrijobb, att det aviseras slopande av ytterligare 82 industrijobb och att det inom den närmaste framtiden kommer att försvinna 338 arbetstillfällen, om Kockums lägger ned den verksamhet som nu sysselsätter 108 anställda. De nedläggningsplaner som nu hänger över Filipstadsfabriken väcker givetvis förstämning i en redan mycket hårt drabbad region. Men de väcker också förvåning därför att det lär vara så att Filipstadsfabriken går bäst av de tre aktuella enheterna inom skogsbruksmaskindivisionen inom Kockums. Företagsledningen har undan för undan flyttat bort tillverkning från Filipstad till de andra enheterna. Och det är detta som skall ske ytterligare en gång, innan man har något att sätta i stället i Filipstadsfabriken. Av industriministerns svar kan jag utläsa att han — som vanligt när man ställer sådana här frågor — inte har några speciella recept att ge annat än att man skall lita till det speciella företaget. Jag skulle därför vilja ställa en följdfråga till industriministern: Menar industriministern att han inte alls skall göra något för att se till att en ny produktion kommer till Filipstad, innan man tar bort den nuvarande Om nu industriministern tror att det är ett speciellt önskemål från min sida att åtgärder skall vidtas, kan jag trösta honom med att centerpartiets avdelning i Filipstad lär ha gjort en liknande framställan till industriministern. Avdelningen har alltså detta önskemål, och jag skulle gärna vilja höra industriministerns besked i denna frågeställning.
Herr talman! Ja, jag känner väl förhållandena i Filipstad och har också på ort och ställe haft tillfälle att närmare studera dem. Sune Johansson efterlyser speciella insatser. Det är ett önskemål som jag ofta möter här i kammaren. Det är också både förklarligt och förståeligt om representanter för en bygd gärna vill att staten skall inskrida och ordna sysselsättning när företagen inte kan upprätthålla verksamheten. Men i den samhällsorganisation vi har — om vi nu ett ögonblick dröjer vid det principiella — är det ju företagen som är samhällets och det allmännas redskap, instrument för att upprätthålla produktionen och skapa sysselsättning. Om samhället i tid och otid inskrider med administrativa åtgärder, förstör man ju effektiviteten i den organisation vi har i vårt land. Det är därför som jag gång efter annan nödgas påminna ärade ledamöter av denna kammare om det självklara faktum att näringsverksamheten skall bedrivas av företagen på de villkor som marknaden erbjuder. Även om nu staten har gått in med exceptionellt stort stöd till rekonstruktionen av Kockums, får detta inte innebära att vi eftersätter kravet på effektivitet i Kockums Industri AB. Skulle vi börja se mellan fingrarna med företagets uppbyggnad och affärsmässighet, skulle vi ju hamna i en helt ohållbar situation. Jag ber Sune Johansson betänka detta. Då får vi också ta konsekvenserna härav och låta Kockums Industri AB inom sitt område göra det bästa möjliga av situationen.
Herr talman! I dag ser vi hur krisföretag och krisbranscher i vårt land undan för undan radats upp efter varandra. Det sker väldigt snabbt, och ofta styrs de aktuella företagsnedläggningarna av resp. företagsledningars inriktning. Och de inriktar verksamheten i den kompassriktning som gör en företagsnedläggning oundgänglig, oavsett de anställdas medinflytande och oavsett att det finns en medbestämmandelag. I ett samhälle som vårt får det givetvis inte vara så som industriministern säger, att regeringen, som är ansvarig för sysselsättningen och som har anslagit pengar tif bedrivande av sådan industriell verksamhet som Statsföretag, helt och hållet måste överlåta skötseln till företagen själva. När vi har varit med om att fatta beslut om stöd till sådana företag har vi givetvis förväntat oss att regeringerf' skulle vara beredd att övervaka att detta inte kunde få negativa konsekvenser för sysselsättningen på vissa orter, såsom fallet nu är i Filipstad. Jag konstaterar att industriministern visar passivitet när det gäller de här att rädda verksamheten vid frågorna. Det innebär att han försätter sig i en svår situation, eftersom även han måste ha kommit till insikt om att det är mycket svårare att skapa 100 nya arbetstillfällen än att lägga ner dem. Och även om han nu pekar på de traditionella regionalpolitiska stöd som kan komma att utgå, måste han väl ändå i första hand slå vakt om de befintliga företagen och försöka stötta dem, om han vill bevara sysselsättningen. Jag tycker inte att industriministern ger några besked om att han har den inriktningen, och det är tråkigt för Filipstads del.
Herr talman! Jag vet egentligen inte vad Sune Johansson är ute efter. Vet möjligen inte Sune Johansson att det reella förhållandet är att Kockums Industri AB sparar 2 milj.kr. per år med den här produktionsomläggningen? Om sysselsättningen ökas med 30 man i Stensele och minskas med 100 man i Filipstad, räknar Statsföretagsgruppen med att genom dessa åtgärder kunna nyttiggöra den frigjorda arbetskraften i annan verksamhet på orten. Statsföretag är f. n. inne i förhandlingar med både företag på orten och företag på annan ort för att försöka lösa de här problemen. Det måste ju finnas rim och reson i samhällets insatser inom näringspolitiken. Skulle samhället, som alltså har satsat 268 miljoner till rekonstruktion av detta företag, lika fullt acceptera att år för år pumpa in nya miljoner i produktionen? Vilken kontroll på effektiviteten skulle man då ha? Vad är det för slags näringsliv som Sune Johansson ser i framtiden med den politiken? Jag tycker faktiskt att den här diskussionen — som vi alltför ofta för här i kammaren - i realiteten har överlevt sig själv.
Herr talman! Men det är just industriministerns synsätt här som leder till statens behov av att pumpa in mer och mer pengar i företagen för att klara sysselsättningen. Det behovet ökar undan för undan, beroende på att regeringen inte är beredd att gå in ens i företag inom Statsföretagsgruppen medan det ännu finns litet liv i dem. Det är ju inte så att läkaren inte skall komma förrän till begravningen, utan han skall helst komma till sjukbädden. När det gäller Kockums industridel kan jag konstatera att man har flyttat bort tillverkning till andra enheter. Man har också från dessa enheter lagt ut legotillverkning, som i stället hade kunnat läggas i Filipstad. De anställda i Filipstad har fått en muntlig redogörelse för att 20 milj.kr. av de pengar som av riksdagen i våras anslogs till Kockumsdelen skulle ha gått till investeringar i Filipstad. Var finns de pengarna? Vilka är de åtgärder som har vidtagits? Det vet ingen i dag. Man har börjat en projektverksamhet, som har avbrutits sedan den bara har kommit halvvägs. Jag tycker att industriministern bör sätta sig in i problemen. Då tror jag att han kan dela den oro som både jag och de anställda i Filipstad känner.
Herr talman! Sune Johansson har nu sagt att man skulle minska behovet av insatser från samhällets sida i näringslivet genom att vara beredd att bortse från kravet på lönsamhet i företagen. Kan någon människa få den ekvationen att gå ihop? Det visar i klartext helt enkelt, som jag sade, att den här diskussionen har överlevt sig själv. Här måste i stället Statsföretag göra sitt yttersta för att klara sysselsättningen i Filipstad. Men kravet på effektivitet i Kockums Industri AB, som varit ett förlustföretag av mycket betydande dimension, kan vi självfallet inte ge avkall på.
Herr talman! Jag bara konstaterar att jag inte kan få något svar av industriministern på den här frågan. Vi får väl leva med det här sättet att tackla industrifrågorna i problembranscherna så länge vi har den nuvarande industriministern och den nuvarande regeringen.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om ett leveransavtal för torv kan räknas med i ett underlag som ger undersökningsoch brytningstillstånd för en enskild kommun. Frågan är föranledd av att vissa kommuner enligt frågeställaren upplever svårigheter när det gäller att erhålla dessa tillstånd. Bestämmelser om undersökning och bearbetning av fyndighet av torv för att utvinna energi finns i lagen om vissa mineralfyndigheter. Inledningsvis vill jag således erinra om att statens industriverk enligt dessa bestämmelser beslutar i flertalet ärenden om undersökningstillstånd. Regeringen beslutar däremot i ärenden om bearbetningstillstånd och i resterande ärenden om undersökningstillstånd efter behövlig beredning hos industriverket. Det finns f. n. inga ansökningar hos industridepartementet om tillstånd för torvutvinning. Enligt vad jag har inhämtat pågår däremot beredning av ett flertal sådana ärenden hos statens industriverk. Jag har i olika sammanhang betonat torvens betydelse för energiförsörjningen och även för sysselsättningen i bl.a. Norrbottens och Västerbottens län. Syftet med nuvarande lagstiftning är också att främja ett från allmän synpunkt ändamålsenligt tillvaratagande av landets torvtillgångar. Eftersom det är angeläget att få till stånd utvinning och undvika spekulation och orationell uppsplittring av fyndigheter krävs sålunda regelmässigt att en sökande visar sina möjligheter att inom en relativt snar framtid starta utvinning. Ibland har för en och samma fyndighet funnits flera sökande med olika möjligheter att utvinna torven. Vid sådana tillfällen prövas vilken av sökandena som från allmän synpunkt bör äga företräde. Ibland har den som regeringen meddelat ett bearbetningstillstånd också fått statliga bidrag för energibesparande åtgärder, t.ex. för anläggningar för torkning och förbränning av bl.a. torv. Av vad jag nu har sagt framgår att vid en prövning av en sökandes lämplighet bör i regel ett leveransavtal, som kan styrka ett konsumtionsbehov, vara en fördel för sökanden.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till min frågeställning är att vi i Västerbotten aktivt försöker tillvarata energitillgångarna i den torv vi har. Den största tillgången finns främst i inlandskommunerna. Det är där vi har den största arbetslösheten, och det är där den stora utflyttningen varit. Torvbrytningen skulle här betyda arbetstillfällen. Kommunerna ser nu som en hotande fara att deras torvtillgångar skall exploateras och föras från dem, på samma sätt som har skett med skogen, malmen och vattenkraften. Det finns därför en misstro mot den rationella synen på torvbrytningen och storskaligheten i anläggningarna, något som ger möjligheter endast för stora intressenter att utnyttja den. Ur den synpunkten borde ett långtidskontrakt på torvleveranser gälla som en mycket stark fördel för en sökande när det gäller tillstånd att utvinna torven. Projektering för att få avnämare i dessa små kommuner tar tid. Men det arbetas intensivt med olika projekt. Svårigheterna att utvinna torvtillgångarna kan här leda till att man bygger anläggningar för andra typer av bränslen i stället. Gruvlagen ger inga möjligheter till snabba ingripanden för tillvaratagande av torvtäkternas energiinnehåll. Dessa svårigheter drabbar alla, även den enskilde som har torvtillgångar på sina marker. Han kan i dag bryta torven för eget behov, men han kan inte utan koncessionstillstånd bryta för försäljning till sina grannar. Detta hämmar ett snabbt utvinnande av de små tillgångarna. Det svar jag fått pekar på att ett avtal om leverans till en avnämare kan utgöra ett underlag som ger kommunerna rätt att bryta torv. Innebär detta att man, för att kunna få tillstånd till sådan brytning, ej nödvändigtvis behöver gå tillsammans i bolagsform med denna avnämare? Till sist vill jag peka på det nödvändiga i en sådan omarbetning av gruvlagen att man får en större snabbhet i handläggningen av dessa ärenden. Borde inte den handläggningen kunna ske på länsnivå?
Herr talman! Jag kan utan vidare fastslå att associationsformen för de företag som söker tillstånd för utvinningen är av underordnad betydelse. Det centrala är inte detta, utan den allmänna nytta som torvtäkten kan bedömas ha för landets energiförsörjning. Jag vill begagna tillfället att säga att det är mycket angeläget att det nyvaknade intresset för utnyttjande av torv för energiproduktion verkligen också tar sig konkreta uttryck. Vi måste här i landet mycket snabbt försöka begränsa vårt oljeberoende, och i det sammanhanget är självfallet torven en värdefull komponent.

Herr talman!

Thage Peterson har frågat mig vem som har fattat beslut om nedläggning av Öresundsvarvet och om att inleda MBL-förhandlingar om detta samt vilka åtgärder jag har vidtagit och vilka åtgärder jag avser vidta för att följa upp riksdagens beslut om Öresundsvarvet. Hugo Bengtsson har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att säkra sysselsättningen vid Öresundsvarvet enligt riksdagens beslut den 5 juni i år och om jag har följt upp koncernledningens handlande så att intentionerna med riksdagens beslut fullföljs. Jag besvarar interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Beträffande Svenska Varvs mål biföll riksdagen utskottets hemställan att riksdagen skulle ge regeringen till känna vad utskottet anfört. Utskottet anförde bl.a. följande . Jag citerar: ”Särskilt viktigt är att ägaren — staten — klart markerar den tidpunkt då lönsamhetskravet måste vara uppfyllt. Utskottet menar alltså att siktet skall vara inställt på år 1985 och att Svenska Varv har att uppnå detta mål.” Riksdagen anslöt sig vidare till följande uttalande i propositionen . Jag citerar: ”I den mån förlusterna under omstruktureringsperioden bedöms öka utöver vad som nu förutses bör det åligga Svenska Varv att anpassa verksamheten till den av ägaren givna ekonomiska ramen.” Något undantag för Öresundsvarvet har inte gjorts i riksdagens beslut i fråga om dessa riktlinjer. Med andra ord skall samma villkor gälla för Öresundsvarvet som för övriga företag inom Svenska Varv-koncernen. Inom ramen för dessa mål och riktlinjer samt de ekonomiska medel som ägaren har ställt till Svenska Varvs förfogande vilar ansvaret för koncernens verksamhet enligt gällande svensk lagstiftning på den ansvariga ledningen. För att verksamheten vid Öresundsvarvet skulle kunna drivas vidare enligt en inom företaget framtagen plan ställde riksdagen sammanlagt 432 milj.kr. till förfogande. Dessa medel kommer i sin helhet att utbetalas till Svenska Varv för Öresundsvarvets verksamhet i enlighet med de villkor som riksdagen har beslutat om. I övrigt har varken jag eller regeringen formella möjligheter att vidta några åtgärder för att styra koncernens verksamhet. Resultatutvecklingen vid varvet har starkt avvikit från den långsiktsplan 17 som riksdagen baserade sitt beslut om Öresundsvarvet på. Enligt planen skulle förlusten för år 1980 uppgå till 119 milj.kr. Enligt senaste prognos, grundad på den faktiska utvecklingen, beräknas förlusten uppgå till ca 300 milj.kr. Företagsledningen för Öresundsvarvet uppger att orsakerna till avvikelsen är felaktiga kalkyler och försämrad produktivitet. Med anledning av den uppkomna situationen och de lönsamhetsmål som riksdagen ställt på verksamheten inom Svenska Varv har företagsledningarna vid Svenska Varv och Öresundsvarvet beslutat att uppta MBL förhandlingar om nedläggning av verksamheten vid Öresundsvarvet. Sedan dessa förhandlingar avslutats har styrelsen i Svenska Varv beslutat avveckla varvet snarast eller senast i och med utgången av år 1983. När det gäller Skånes arbetsmarknad är det viktigt att först notera att. antalet arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd — jämfört med övriga landet — är stort. Regeringen måste i de nödvändiga prioriteringarna mellan olika delar av landet väga in denna skillnad i förutsättningar. Enligt min uppfattning är vidare förutsättningarna för att ytterligare utveckla Skånes industri mycket goda. Till detta bidrar en stor lokal marknad och närheten till den stora europeiska marknaden. Här finns samhällen som kan erbjuda företagen all den samhällsservice som behövs för näringslivets utveckling. Vi har vidare i Skåne en bas av framgångsrika företag att bygga vidare på. Det är därför min uppfattning att arbetsmarknaden i västra Skåne, med det stöd samhället kan ge, kommer att kunna skapa den sysselsättning som behövs. I Landskronaregionen kan dessutom enligt riksdagens beslut våren 1980 regionalpolitiskt stöd lämnas till utbyggnader inom industrin. Självfallet är vi beredda att pröva frågan om ytterligare insatser för att lösa de problem som kan uppstå på arbetsmarknaden i Landskrona om dessa inte går att lösa inom ramen för tillgängliga regionaloch arbetsmarknadspolitiska medel.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är ett mycket avslöjande svar — avslöjande ur fyra olika synvinklar. Det avslöjar att regeringen försöker ersätta en rättfram diskussion med formella resonemang. Det avslöjar vad regeringen hela tiden tänkt göra för att undanröja sitt nederlag vid det senaste varvsbeslutet i riksdagen i våras. Det avslöjar vilken syn regeringen egentligen har på olika klasser och olika sorters människor i samhället. Och det avslöjar det tomrum i vilket regeringen befinner sig i sitt näringspolitiska tänkande. Jag skall gå utförligare in på dessa fyra aspekter. Varvsbeslutet i riksdagen innebar ett mål om lönsamhet för varven 1985. Om förlusten under tiden ökade utöver det kalkylerade skulle det föranleda anpassning av verksamheten. Industriministerns tolkning är typisk. Anpassning kan för honom i sådant fall bara betyda nedskärning eller nedläggning. Men så är det inte angivet i » beslutet. Lönsamheten är kriteriet. Om lönsamheten uppnås genom nya verksamheter eller via nedskärningar är inte i och för sig kärnpunkten. Industriministern utgår däremot från att förlusterna bara kan begränsas genom nedskärningar. Därmed avslöjar han omedvetet vad han hela tiden egentligen tyckt — att varven skall skäras ner så mycket som möjligt och att Landskronavarvet skall läggas ner. Lönsamhet skall uppnås inom fem år. Öresundsvarvets förlust blev större än väntat, större än kalkylerat, det första av dessa fem år. Det tar man genast till intäkt för att riksdagens riktlinjer då kräver nedläggning. Därmed avslöjar man återigen att man hela tiden sökt driva det därhän, att varvet rivs ner oavsett riksdagens beslut. När industriministern skall svara på min fråga om hur han bedömer Öresundsvarvets ekonomiska utveckling har han bara en enda sak att hänvisa till. Företagsledningen har sagt att kalkylerna var fel och att produktiviteten försämrats. Punkt och slut. Tydligare kan en borgerlig människosyn inte uttryckas. Företagsledningen säger alltså — sagt på ren svenska — att arbetarna varit lata. Det blir automatiskt grunden för regeringens värdering av situationen, ty regeringen talar bara med ledare. Fackföreningars och arbetares omdöme är inte intressant i sammanhanget. De har ju genom sin lättja vållat den stora förlusten. Jag kunde ha frågat: Varför talar regeringen bara med ledningen om den här saken? Varför redovisar man inte de fackliga organisationernas bedömning? Men jag behöver inte fråga det. Svaret är klart. Borgerlig samhällsoch människosyn räknar människor olika. Direktörer är mer värda än arbetare. Man lyssnar på direktörer. Deras värderingar blir ens egna. Det är borgerlig regeringskonst. Jag skulle inte ha uttryckt detta så skarpt, ifall det inte vore så, att både industriministern och jag vet att orsaken bakom problematiken i väsentliga stycken är en annan. Varven i allmänhet och Öresundsvarvet i synnerhet har inte fått en så klen utveckling av någon ren slump. Det har inte haft obönhörliga och under alla omständigheter oundvikliga orsaker. Det har i verkligheten två tunga orsaker, som man kunde ha bekämpat och undanröjt. Men det har man försummat i svensk varvspolitik under tio år. Och den försummelsen försöker man nu undvika att tala om. När varvsindustrin seglade på den stora tankerkonjunkturen borde man både där och i regeringen ha förstått att en annan tid skulle komma. Det är en kritik som drabbar alla regeringar här i landet under de senaste 15 åren. Det stod klart för dem som var ansvariga redan i början av 1970-talet. Det stod klart, när de borgerliga tillträdde 1976. Men trots varningarna väntade man. Först när krisen allvarligt fördjupats och lett till akuta betalningssvårigheter krävde man av varvens anställda att de skulle börja en omställning, som då blev dubbelt mödosam. Det fanns ingen framsynthet, ingen planering, ingen varvspolitik. Och ju mer man tappar mark i denna kapplöpning, där man borde startat långt tidigare, medan lönsamheten ännu var god, desto mer skall man skylla på felkalkyl och dålig produktivitet. Som om produktiviteten kan ligga på topp, när de arbetande ständigt får veta att de egentligen arbetar på nåd. Men det finns en annan orsak än enbart bristande framsynthet, en orsak som spelat sin väsentliga roll i fallet Landskrona. Det är hela attityden till ledarskapet inom denna viktiga och problematiska bransch. Jag tror inte det finns något ledarskap som i inkompetens kan tävla med det som visas upp av Svenska Varv och dess förlängning, dess platsföreträdare vid Öresundsvarvet. Tre saker stod nämligen helt klara beträffande Öresundsvarvet. Skulle man klara varvet måste man snabbt söka och etablera alternativa verksamheter som kunde verka förstärkande. Skulle det lyckas måste man ha ett öppet och nära samarbete med arbetsstyrkan och facket. Skulle man nå framgång fick man inte vara självtillräcklig och högfärdig utan aktiv och lyhörd gentemot marknaden och kunderna. På alla tre punkterna syndade koncernledningen och dess företrädare, inte bara grovt — man syndade t.o.m. med berått mod. Denna företagsledningens inkompetens är i det akuta läget den kanske viktigaste enskilda faktorn bakom krisen. Kontakt fanns t.ex. redan rörande en färdig och testad produkt med stora framtidsmöjligheter på transportsidan. Man var erbjuden all detaljinformation. Man visste att det inom transportväsendet väntades på produkten. Men utnyttjade man kontakten? Nej. Man långhalade. Man uppsköt. Man fick påstötningar från facket. Man informerade inte facket ordentligt. Man lät tiden gå, medan andra tillverkare ivrigt nosade efter idén. Och när man uppsöktes med förfrågningar från dem som höll idén orkade maninte prata med dem. Man tog inte kontakt, som man hade lovat. Och när det till sist skedde var det för att tala om att man f. n. inte hade tid. Och när intressenterna på avsättningssidan stötte på och ville ha offert och få i gång försöksproduktionen — vad hände då? Jo, då visade koncernledningen sitt verkligt grandiosa ledarskap. Produkten fick endast erbjudas, om den kunde visa lönsamhet vid den timkostnad som gällde för den traditionella produktionen. Att kostnaden i detta fall var mycket lägre, därför att produkten tillverkas under helt andra villkor, struntade man i. Följden blev att avnämarna i praktiken bjöds att i framtiden ta en kostnad och ett pris som kom dem att gapskratta över det orimliga. Varvsledningen visade den totala brist på insikt och den högfärd som den kan visa, hos vilken kunderna står i kö. Man agerade som om man var kejsare och det var en nåd att någon fick köpa av en. Likgiltighet för tidsspillan och en övermaga attityd mot marknaden — det var ledarskapets kännetecken. Och så försöker man nu skylla på de arbetandes produktivitet! Det tragiska var att det handlade om en produktion som inte bara krävde små förberedelser utan som på en smula sikt också var garanterad stora dimensioner på grund av det internationella intresse den åtnjuter inom transportväsendet. Så kan det alltså gå till. Och går det till så, kan en bransch som kämpar för sin existens aldrig rätas upp. Men har man en ledning som förstår att handla och som går marknaden till mötes, som i en anda av öppenhet och förtroende mobiliserar den lojalitet och förståelse som man i detta fall hade kunnat räkna på hos de anställda — då kan man finna en väg ut ur en kris. Ledningen för Svenska Varv har uppvisat alla motsatta egenskaper. Endast dess totala brist på självinsikt gör att den inte tidigare än för ett år sedan erbjudit sig att självmant avgå. Det vore en rationellare lösning än att de anställda skall gå! Låt mig till sist något kommentera industriministerns reflexioner beträffande den mer allmänna ekonomiska situationen i Skåne. Industriministerns syn på Skånes utvecklingsproblem är enkel. Han tycker förutsättningarna är goda. Där finns ju en så stor arbetsmarknad och så mycket folk, så små avstånd och så goda förutsättningar. Därmed är bekymren slut, och regeringens ansvar upphör. Det är en helt otrolig inställning. Det skulle alltså bara handla om att låta komma vad som komma kan. Allt ligger i Guds hand — det är regeringens näringspolitiska filosofi för Sydsverige! Dess värre är det inte den kristne guden man förlitar sig på utan enbart penningens gud! Sanningen är den, att Skåne rymmer svåra framtida strukturella problem. Naturligtvis är det riktigt att det i Skåne inte råder en regional kris av den akuta karaktär och det djup som man f.n. får räkna med i de flesta skogslänen, i stora delar av Mellansverige och i tekobygderna. Men icke förty är det utomordentligt svåra problem som väntar på sin lösning. Varvsindustrin, gummiindustrin, cementindustrin, sockerindustrin, flera viktiga specialindustrier för avancerade produkter hotas av antingen strukturproblem eller flyttning. T.o.m. den lilla skogsindustri som finns har sina problem. De strukturella problemen har också en annan sida. Den är så att säga mer planeringsmässig. Skåne har ett oerhört dåligt fungerande trafiksystem. Kollektivtrafiken i denna tättbefolkade region är grovt försummad sedan 25 år. En oreglerad bilism orsakar kostnader, stockningar och störningar. Tätortsstrukturen är orationell. Städer har slumpartat fått breda ut sig helt oplanerat. Bebyggelse har placerats så att kommunikationsproblem nyskapats. Segregeringen socialt i bostadshänseende är hårdare än på andra håll i landet, särskilt i de stora städerna. Malmö är kanske en av landets sämst planerade städer. Det orsakar inte bara sociala orättvisor. Det får också ekonomiska effekter på den kommunala sidan, i utbildningsväsendet, i trafikstrukturen. Trots sin territoriella litenhet består Skåne egentligen av fyra regioner, som främst till följd av de orationella strukturerna och de dåliga kommunikationerna inte har något egentligt utbyte med varandra. De är separerade arbetsmarknader. Vad som behövs i ett sådant läge är då inte tomma fraser, som industriministern nu kommer med, om att utvecklingen går som den går och han tror att den skall gå bra. Vad som behövs är inte heller Öresundsbroprojekt och andra groteska pyramidbyggaruttryck för spekulanters och multinationella intressens önskan att utnyttja en nationell och regional kris. Vad som behövs är i stället en medveten bild och en medveten, planmässig strävan när det gäller vad man vill i framtiden se stiga ur den alltmer krisartade, kaotiskt planerade, socialt och miljömässigt nedslitna region som heter Skåne.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret.

Men jag och många med mig hade redan i våras, när riksdagen fattade beslutet, onda aningar beträffande regeringens och Svenska Varvs vilja att följa ett riksdagsbeslut som gick dem emot. Tyvärr infriades dessa onda aningar, och tyvärr har denna debatt därmed blivit nödvändig. Jag har frågat industriministern vad han har gjort och avser att göra för att följa upp riksdagens beslut om Öresundsvarvet. Jag har inte fått något som helst svar på den frågan. Skall jag tolka denna talande tystnad så att industriministern inte har gjort någonting och inte avser att göra någonting annat än att acceptera Svenska Varvs, som jag ser det, upprörande nonchalans mot landets parlament? Men detta accepterande innebär ju i så fall att industriministerns ovilja att agera är en lika stor, upprörande nonchalans mot riksdagen. Jag vill därför upprepa frågan: Vad har industriministern konkret gjort för att Öresundsvarvet skulle klara det som riksdagsbeslutet innebar? Här går det inte, som industriministern gör i sitt svar, att dölja sig bakom formalia. Jag vill helt kort återge vad som har hänt i den här frågan under det gångna året. I januari meddelade vi från socialdemokratisk sida industriministern våra principiella ståndpunkter i varvsfrågan. Det var på ett sammanträde som industriministern tog initiativet till. Vi gav regeringen en chans att utarbeta en proposition som kunde samla en bred majoritet i riksdagen. Beträffande Öresundsvarvet framförde vi två krav. Varvet skulle bestå som industriarbetsplats. Propositionen skulle innehålla konkreta förslag till ny produktion i Landskrona för att mildra verkningarna av den bantning av sysselsättningen vid Öresundsvarvet som också vi var medvetna om borde komma till stånd och som skulle komma att gå ut över fartygsproduktionen. När propositionen kom, innehöll den inga sådana förslag. Det enda den egentligen innehöll var att regeringen ville lägga ner Öresundsvarvet. Några rejäla åtgärder för nya jobb var det inte tal om, bara allmänna och till intet förpliktande formuleringar. Mot den bakgrunden fick vi och riksdagen ta ställning. Vi kom fram till att det bästa av de alternativ som stod till buds var att satsa på den plan för utveckling och omstrukturering som hade utarbetats vid Öresundsvarvet. Planen innebar bl.a. att varvet skulle gå över till och utvecklas för reparationer och industriverksamhet, men också att arbetsstyrkan skulle reduceras med 1 000 man. Vi arbetade med denna lösning i näringsutskottet och var på väg att nå en överenskommelse med de övriga partierna i utskottet, men i sista stund kom regeringen med ett nej till de borgerliga representanterna i näringsutskottet. Vi blundade inte för att den här satsningen var förenad med ekonomiska risker. Det sade vi också rent ut såväl i motionen som i debatten här i kammaren. Men satsningen var ingalunda hopplös, förutsatt naturligtvis att det fanns en vilja att lösa problemen och ta vara på möjligheterna. Det framhöll vi också i vår motion. Vad hände? Omedelbart efter riksdagsbeslutet gjorde koncernledningen fullständigt klart att man inte hade för avsikt att finna sig i beslutet. Och den ansvarige ministern gjorde inget för att återföra koncernledningen till ordningen. Tvärtom, herr Åslings egna uttalanden påskyndade urholkningen av Öresundsvarvet. Följden vet vi. Företagets problem ökade och situationen blev ohållbar när man hade både regering och koncernledning emot sig. Företaget fick inte ens de av riksdagen anvisade pengarna för utvecklingssatsningen. Enligt riksdagsbeslutet skulle Öresundsvarvet få 100 milj.kr. för utvecklingsarbete. De pengarna har herr Åsling hållit inne på departementet. Vi menar att om regeringen menat allvar med att följa riksdagens beslut, borde en av de allra första åtgärderna ha varit att se till att Öresundsvarvet hade fått de pengarna för att omstrukturera verksamheten, satsa på nya produkter och satsa på utveckling. Så kom då nedläggningsbeslutet som nu fattats av Svenska Varvs styrelse. Detta nedläggningsbeslut har industriministern accepterat trots att riksdagens beslut, såsom riksdagsmajoriteten ser det, är fullständigt klart och inte kan missuppfattas. Riksdagsbeslutet var att Öresundsvarvet skulle omstruktureras och satsa på utveckling. Eftersom industriministern har valt att i sitt svar bygga mycket på formalia vid tolkningen av riksdagsbeslutet, tvingas jag bli ganska utförlig när det gäller våra kommentarer om tolkningen av riksdagsbeslutet. Han säger att nedläggningsbeslutet överensstämmer med riksdagens beslut. Detta är sakligt fel. Med en skör formalitet försöker herr Åsling visa, att om man tolkar den ena punkten si och den andra punkten så kan man hävda att riksdagen inte har med nedläggningen av Öresundsvarvet att göra. Faktum är ju att riksdagen klart tog ställning mot en nedläggning. Detta står att läsa i riksdagens protokoll. Riksdagsmajoriteten sade nej till regeringens förslag att lägga ner Öresundsvarvet. Man sade: Öresundsvarvet skall ges möjligheter att utvecklas enligt den plan som utarbetats vid varvet. Och denna plan innebar att varvet skulle undergå en betydande krympning och en genomgripande omstrukturering av verksamheten under perioden fram till Bara drygt fyra månader efter riksdagens ställningstagande beslutar Svenska Varv att lägga ner Öresundsvarvet — en total nedläggning. Nu menar således industriministern att det inte är något konstigt med detta. Det är företagets egen sak, säger industriministern — här behöver man inte ta hänsyn till vad riksdagen beslutat. Och industriministern verkar inte ha lyft eller ämna lyfta ett enda finger för att hävda riksdagens beslut. Vad grundar då industriministern sitt ställningstagande på? Jo, han hänvisar till att riksdagen uttalat att ägaren, dvs. staten, klart bör markera den tidpunkt då lönsamhetskravet måste vara uppfyllt. Riksdagsmajoriteten menade att siktet i detta avseende skall vara inställt på år 1985 och att Svenska Varv har att uppnå målet då. 1985 — det är alltså om fem år. Nu har vi 1980, och att använda detta framtida lönsamhetsmål, detta riktiga lönsamhetsmål, för att i dag, hösten 1980, motivera ett nedläggningsbeslut är enligt min mening att missbruka ett riksdagsbeslut — så mycket mera som omstruktureringen av Öresundsvarvet icke ens har inletts. Inte någon enda av riksdagens intentioner bakom beslutet om Öresundsvarvet har respekterats. Riksdagens beslut från i juni har inte börjat genomföras. Inte på en enda punkt har koncernledningen ansträngt sig för att genomföra riksdagens beslut och intentionerna bakom beslutet. Industriministern hänvisar till ännu ett riksdagsuttalande, nämligen att Svenska Varv har att anpassa verksamheten till de av ägaren givna ekonomiska ramarna. Detta tolkar industriministern så, att det står Svenska Varv fritt att lägga ner hur stor del av verksamheten som helst — dvs. om man finner lämpligt att utplåna Sverige som varvsnation. Det här skall inte riksdagen få ha några synpunkter på. Mot det av industriministern åberopade uttalandet står å andra sidan det uttalande som riksdagen gjorde i och med att man beslutade i enlighet med den socialdemokratiska reservationen, vilken vann riksdagsmajoritetens gillande. Riksdagen ansåg nämligen att samtliga storvarv skulle omstruktureras. Och tycker verkligen industriministern att denna omstrukturering nu har skett, på fyra månader? Industriministern framhåller i sitt svar att i det här avseendet finns det inte någon skillnad mellan Öresundsvarvet och de andra varven inom Svenska Varv-koncernen. För att vi skall få full klarhet i industriministerns tolkning av riksdagsbeslutet vill jag ställa följande fråga: Anser industriministern att riksdagsbeslutet innebär att Svenska Varvs styrelse har full frihet att lägga ner något annat storvarv eller rent av samtliga storvarv utan att detta skall behandlas av ägaren, dvs. här i riksdagen? Detta är en fråga som jag anser bör kunna besvaras med ja eller nej. Svaret har stort intresse för tusentals anställda och deras familjer runt om i landet, för tusentals småföretagare och deras anställda och deras familjer, för kommuner och regioner som lever på varvsindustrin. Jag vill tillägga att frågan är befogad, då vi vet att regeringens kalkyler som låg till grund för riksdagsbeslutet om varven inte heller har hållit. Det är ju inte bara Öresundsvarvet som har gått sämre än väntat. Kommer de försämrade resultaten för varven i stort att leda Svenska Varvs styrelse till att i koncernrummet — utan samhällsekonomiska bedömningar och bedömningar av vilka skador det skulle få för svensk industri i övrigt — fatta beslut om att lägga ner hela verksamheten? Kommer industriministern även då att hävda att det är koncernledningens ensak — detta har varken industriministern som ägare eller riksdagen med att göra? Den enda rimliga tolkningen av riksdagens beslut är att en eventuell nedläggning av Öresundsvarvet måste prövas av riksdagen. Det är riksdagen som skall ändra beslutet, om det här finns en majoritet för detta. Det är inte en fråga som skall avgöras i Svenska Varvs styrelserum. Och rimligen måste industriministern själv ha uppfattat riksdagsbeslutet på detta sätt, eftersom industriministerns kommentarer efter beslutet var att det var ödesdigert och katastrofalt för Svenska Varv och svensk industri att riksdagen beslutade som den gjorde. Beslutet var olyckligt, ödesdigert — ja, jag vet inte alla negativa ord som industriministern kommenterade beslutet med. Men det var i så fall svårigheter som koncernledningen kunde bli kvitt genom att på egen hand lägga ned varvet, om herr Åsling också i våras hade den uppfattningen att koncernledningen hade denna möjlighet. Men före och direkt efter varvsbeslutet hävdade industriministern att man inte kunde lägga ned Öresundsvarvet om riksdagen beslutade att ha det kvar. Det visar också de ord som industriministern använde för att beteckna hur katastrofalt riksdagens beslut var. Jag ser inte konsekvensen i de kommentarerna och det svar som vi i dag har fått. Det andra som industriministern säger i sitt interpellationssvar är att han inte har ”formella möjligheter att vidta några åtgärder för att styra koncernens verksamhet”. Kan vi inte snart slippa denna sorts formalia och skyddsmurar för att inte handla? Vi har hört detta påstående många gånger under de senaste åren, men det blir inte mer sant eller riktigt för att det upprepas. Staten är ägare till Svenska Varv. Ägaren utövar sitt inflytande i styrelsen. Det gäller statliga företag lika väl som privata. Känner verkligen herr Åsling sig så maktlös att han ser sig förhindrad att utöva sitt ägarinflytande? Låt oss en gång för alla slå fast: Statliga företag svävar inte omkring i ett vakuum — de har ägare, precis som alla andra företag. Det tredje som industriministern vill ha sagt i sitt interpellationssvar är att en nedläggning av Öresundsvarvet inte kommer att medföra några allvarliga sysselsättningsproblem i Landskrona. Jag vet att problemen i utgångsläget är värre på många andra håll i landet. Det har vi från socialdemokratiskt håll aldrig förnekat i denna fråga. Och värre lär de bli, om regeringen får fortsätta att hållas och föra den ekonomiska politik som medvetet leder till ökad arbetslöshet i Sverige. Kan verkligen industriministern komma och påstå att man kan ställa tusentals människor utan arbete på det sätt som skulle ske vid en nedläggning av Öresundsvarvet utan att det får helt orimliga sociala konsekvenser? Det är ju ett faktum som man aldrig kommer ifrån, hur mycket man än talar om goda utvecklingsförutsättningar och närheten till den stora europeiska marknaden. Landskrona är en industrikommun. Det innebär att det inte bara är de anställda på Öresundsvarvet som berörs, utan också småföretagen och deras anställda som är beroende av varvet. Det berör också såväl den privata som den offentliga servicesektorn. Landskrona som industrikommun har ju byggts upp kring varvet, och detta kan man inte utan vidare lämna därhän. Herr talman! Jag skall sluta med att sammanfatta och ta upp ett par frågor av mera principiell karaktär. Den första frågan är: Hur skall vi i fortsättningen kunna undvika att regeringen, på det sätt som sker i varvsfrågan, genom passivitet i praktiken agerari direkt motsättning mot riksdagens beslut? Det är inte något påhitt av mig i denna talarstol, utan jag har mött fackliga företrädare och människor ute på möten denna höst som i belysning av Öresundsvarvets handläggning har ställt frågan så här: Om regeringen saboterar riksdagens beslut, vad händer då med människornas tilltro till det parlamentariska arbetet i detta land, och vem försvarar i så fall riksdagens anseende? Den andra principiella frågan är: Hur skall vi få regeringen att ta sitt ansvar som ägare i den statliga företagsgruppen? Jag var inne på det tidigare men vill ändå nu sammanfatta. I de privata företagen tar ägarna i styrelsearbetet sitt ansvar för företagens utveckling. I de statliga företagen har det nu blivit ett vakuum. Nu hävdar regeringen och dess företrädare att man inte har rätt att utöva ägaransvar. Detta måste vara orimligt. Till slut vill jag också ta upp en praktisk fråga. Det gäller Landskrona, och det är en helt avgörande framtidsfråga: Vad gör vi i den situation som föreligger i dag? Ingen kan blunda för det förhållandet att Landskronavarvet av olika orsaker, som jag har försökt skildra här, har blivit utsatt för en kampanj och en press som har lett till att Landskronavarvet som varv i dag har mycket stora svårigheter. Och dess möjligheter att överleva som varv är det väl inte många som tror på i dag. Men likväl: från denna utgångspunkt måste vi ändå ha klart för oss att det finns Landskronabor som ser industriministerns svar som djupt oroande. Och det är mot den bakgrunden som jag vill göra deklarationen att socialdemokratins hållning i dag inte är annorlunda än för ett år sedan. Vi kräver en lösning där Öresundsvarvet finns kvar som industriarbetsplats. Industriministern måste anstränga sig till det yttersta för att bevara de bitar av Öresundsvarvet som är utvecklingsbara eller där det finns möjligheter att under en rimlig tidsperiod göra dem utvecklingsbara. Vi kräver rejäla, konkreta åtgärder från regeringens sida för att skapa nya ersättningsjobb och för att få fram lösningar som gör att vi kan klara upp de stora problem som Öresundsvarvet och Landskronavarvet har råkat ut för.

Herr talman! Det var många synpunkter, många ord.

Får jag sedan gå in på ett detaljbemötande av en mängd kommentarer som herrar interpellanter och frågeställare har framfört. För att börja med Hugo Bengtsson vill jag säga att tyvärr har Hugo Bengtsson litet otur när han vill göra gällande att riksdagsbeslutet är någonting annat än det är. Citatet om undantag i mom. 18 i utskottsbetänkandet gäller inte reservationen. Det är en ganska avgörande skillnad. Hugo Bengtsson har alltså en helt felaktig utgångspunkt när han ifrågasätter den formella grunden för detta ärende. Jag vill också till Hugo Bengtsson säga att visst har det förekommit negativa uttalanden.

Det är de två vägar som alltjämt står till buds, och jag redogjorde för dessa vägar i ett herr Hugo Bengtsson närstående organ, nämligen Arbetet. Jag tycker det är på tiden att man upphör med den vilseledande informationen kring vad jag har sagt eller inte sagt i detta sammanhang. Jag har bara redovisat kalla fakta — vilka vägar vi har att gå efter riksdagsbeslutet. De ansvariga för den negativa information som skadat företaget får Hugo Bengtsson söka någon annanstans — och på betydligt närmare håll än hos mig. Hugo Bengtsson säger att det är en stor skandal att jag säger i mitt svar att jag inte har formella möjligheter att styra koncernen. Hur många gånger — det kan vara ett svar till alla tre, interpellanterna och frågeställaren — skall man här i kammaren behöva säga att det måste föreligga en klar arbetsfördelning mellan styrelse, verkställande ledning och bolagsstämma som företräder ägarna? Hur skall man kunna få en ekonomisk verksamhet att fungera i ett land, om man ständigt skall möta krav i riksdagen på att riksdag och regering skall sätta sig i styrelsernas position och korrigera träffade beslut? Hugo Bengtsson vet bättre. Och var då försiktig med att dra för långtgående växlar på den här typen av argumentering! Det är likadant med MBL-förhandlingarna. Självfallet lägger jag mig inte i företagens MBL-förhandlingar. Där är det inte skillnad mellan statliga och enskilda företag. Detta har företagen själva att ta ansvaret för. Jag har hela tiden hävdat att varvet skall vara kvar som arbetsplats, att det är en viktig tillgång när det gäller att differentiera näringslivet i Landskrona kommun. Detta har även varit en väsentlig utgångspunkt vid de samtal som jag fortlöpande har haft med representanter för Landskrona kommun. Jörn Svensson säger att det från regeringens sida har påståtts att arbetarna är lata. Det är rent nonsens. Låg produktivitet kan ha flera orsaker. Öresundsvarvet har dess värre släpat med låg produktivitet, men jag anklagar inte arbetarna för detta. Jag blev nästan rörd till tårar när Jörn Svensson talade om hur uselt det verkligen är i våra sydliga landamären — i Skåne, denna nedslitna region — men jag undrar om man inte ändå måste försöka se allting i dess relativa sammanhang. Visst vet jag att det finns problem i Skåne, men där finns det också väsentligt större möjligheter att läka sår än i andra delar av vårt land. Jag skall uppehålla mig litet utförligare vid vad Thage Peterson här har sagt. Han skulle inte vilja ha den här debatten. Nej, det skulle inte jag heller vilja. Vi är överens, i varje fall så långt. Men jag förmodar att det är bristfälligheterna i vårens riksdagsbeslut som gör att debatten kommer till stånd och som också gör att vi kan vänta oss ytterligare debatter i den här frågan. Jag sade tidigare till Hugo Bengtsson att det finns två vägar som är möjliga att gå här, nämligen att antingen anvisa mera pengar eller att acceptera de ramar och direktiv som riksdagen har uppställt. Jag vill allvarligt ifrågasätta Thage Petersons omdöme om Svenska Varvs ledning när han anklagar den för att inte följa riksdagens beslut. Det är en mycket allvarlig beskyllning, som jag bestämt vill tillbakavisa, liksom uttrycket att Svenska Varvs ledning visar nonchalans mot riksdagen. Jag måste också konstatera att Thage Peterson trots alla ord som han använde när han stod i talarstolen inte på något sätt har lyckats bevisa att riksdagens beslut är någonting annat än det är: Man beslöt — på majoritetens inrådan — att acceptera Öresundsvarvets plan, som var fotad på ett så bräckligt underlag. Man beslöt också att anvisa pengar för att möjliggöra genomförandet av den planen. Men vi har samtidigt ett riksdagsbeslut som säger att när pengarna tar slut i Svenska Varv-koncernen måste verksamheten anpassas inom den givna ramen. Och som jag sade tidigare står Öresundsvarvet inför likvidationshot. Detta faktum kan man inte bortse från. Det har Thage Peterson inte heller försökt göra, men han drar helt felaktiga slutsatser isin plädering. Den enkla sanningen är att så som riksdagsbeslutet ser ut har Svenska Varvs ledning inte något annat val än att anpassa verksamheten till den givna ramen. Men eftersom det ändå kommer att bli komplikationer, är det självklart för mig att återkomma till riksdagen med en proposition, som jag har för avsikt att lägga fram i februari månad, vilket jag tidigare har meddelat.

Det är naturligtvis att vara vårdslös i sina omdömen när man säger att ingenting har gjorts för att klara problemen på orten. Jag skulle vilja säga att det på något sätt är litet genant att behöva driva denna debatt på det här sättet, när det ändå är så uppenbart klart vad riksdagsbeslutet innebär och att vi nu har att ta konsekvenserna av detta. Jag bygger inte min argumentering på formalia, utan jag bygger den på realiteter, dvs. att de anvisade pengarna är slut och att vi då måste ta ställning till hur vi skall gå vidare. Innan jag slutar skulle jag vilja ta upp vad Thage Peterson sade om att Öresundsvarvet inte gått sämre än andra varv. Det är inom koncernen dock bara Öresundsvarvet som står inför ett likvidationshot. Det är bara där som problemen är akuta.

Herr talman! Industriministern har en dubbel attityd. När det handlar om att komma Öresundsvarvet och dess anställda till hjälp förskansar han sig bakom formalia. Men när det gäller att försvara koncernledningen finns det plötsligt inga formella hinder; då ger han sig in i bedömningar och värderingar och ställer sig på den ena partens sida. Det är också signifikativt med hänsyn till vad jag sade tidigare. Det råder inget tvivel om vad regeringen hela tiden har velat eller om på vems sida man stått. Det säger också ganska mycket om regeringens attityd till människorna, till problemen ute i regionen och över huvud taget till försöken att få grepp om regionens utvecklingsproblematik. Industriministern påstod att han blev rörd till tårar av det jag sade om Skåne. Jag vill be åhörarna notera att detta var sagt på ett hånfullt sätt. Industriministern gör sig löjlig över oron och över problemen. Det säger väl litet om den cynism när det gäller människosynen och samhällssynen som präglar den nuvarande regeringspolitiken. Det finns två andra kännetecken för denna politik. Det hör till de lärdomar vi måste dra av denna debatt och den verklighet som föregått den. Det ena är att regeringen inte förstår i vilken sorts samhälle den lever. Den förstår inte ens det kapitalistiska samhälle som den själv säger sig vara anhängare av. T. o. m. detta samhälle har nu utvecklats därhän att det inte kan leva på det gamla sättet längre. Det kan inte vara organiserat på det gamla sättet längre, dvs. att det låter det privata kapitalet, företagsledarna och företagsägarna efter eget gottfinnande besluta och där summan av dessa beslut blir den slumpartade anarkiska utvecklingen av en nation eller en region och av dess näringsliv. Det har blivit så att enskilda företag och företagsledningar såsom de nu är organiserade inte representerar den grad av allsidighet och överblick som är nödvändig för att en regering och en nation skall veta vad det är för väg den går och vad det är som kommer i framtiden och inrikta sig därefter. Trots att regeringen verkar i ett samhälle där det krävs planering på 20-25 års sikt, kan den inte ens planera för ett eller två år framåt. Den kan inte överblicka småbitar när det krävs översikter över större sammanhang. Och trots att detta blir alltmer uppenbart förskjuts ändå regeringens politik ständigt i motsatt riktning. — Det får gå som det vill. Den bästa medicinen är att inte gripa in alls, utan låta saker och ting flyta av sig själva. Så skall ske i Skåne såväl som det har gjort i andra, ännu svårare krisregioner, med känt resultat.

Den ena branschen efter den andra kör de i botten. Nu börjar t.o.m. industriministern, allteftersom pengarna tar slut även för den uppgiften, att bli trött på att sopa upp efter dem. Vad är det för sorts folk som hela tiden håller på sin egen prestige, som låter idégivare vänta utanför dörren tills de tröttnar, som vägrar att ta till sig skapande tankar, som uppträder övermaga inte bara mot folk som har idéer utan också mot de anställda och deras organisationer och håller saker och ting hemliga för dem? Vad är det för människor som har den dogmatiska inställningen att det som de inte själva kan tänka sig att godkänna inte heller skall få lov att förverkligas? De som inte alls förstår villkoren för hur företagande måste gå till i det moderna, långt avancerade industrisamhället. De som uppträder med kejsarlater mot presumtiva stora kunder och sedan beklagar sig över att de måste lägga ned den verksamhet de är satta att förvalta. Den sortens folk är slutgiltigt att beteckna som inkompetent att leda ett land och dess näringsliv, och regeringens politik har åtminstone bidragit till att inför nästa val klargöra detta förhållande.

Herr talman! Många ord, säger industriministern litet nedlåtande om våra inlägg. Jag skulle vilja fråga: Tycker industriministern verkligen att det är så konstigt att oppositionen tar upp hanteringen av den fråga vi nu diskuterar? Egentligen borde ju också representanter för regeringspartierna göra samma sak. Hyser inte industriministern någon oro för att hanteringen av denna fråga kan ha skadat människors förtroende för det parlamentariska arbetet? Öresundsvarvet fick aldrig den chans som riksdagen gav varvet. Det beslut som Svenska Varv fattat om Öresundsvarvet är ett nederlag för riksdagen i dess helhet. Industriministern har inte höjt ett finger för att rätta till det beslutet eller för att det skall underställas riksdagen. Jag hävdar att detta är en principiellt mycket allvarlig fråga, som också borde bekymra regeringen. I förlängningen av denna diskussion, som jag ofta har mött ute bland människorna, ligger nämligen frågan om riksdagen över huvud taget skall lägga sig i regeringens agerande. 'Genant, säger herr Åsling som kommentar till den här debatten. Det är ett uttryck som jag känner igen från många av mina debatter med industriministern — det är ett av herr Åslings favoritord.

Den ena frågan var: Vad har industriministern gjort och vad avser han att göra för att följa upp riksdagens beslut om Öresundsvarvet? Egentligen har jag inte fått något svar på den frågan. Industriministern har bara sagt: Jag återkommer så småningom till riksdagen med en proposition i frågan. Vad är det för proposition? Jo, det är en proposition som kommer någon gång i vår — mars månad har nämnts — där industriministern presenterar räkningen för Svenska Varvs nedläggningsbeslut. Men nu accepterar han nedläggningen, och under de månader som hinner förflyta innan riksdagen får möjlighet att diskutera handläggningen av den här frågan har herr Åsling och Svenska Varvs ledning lagt ned Öresundsvarvet. Den propositionen innebär ingen realbehandling annat än en prövning av den miljard eller något däröver som det har nämnts att en nedläggning av Öresundsvarvet kostar. Industriministern går från sköra formalia till ett helt orimligt resonemang. Det är när han säger: Bevisa riksdagens beslut! Men riksdagens beslut är ju vad det är. Beslutet kan inte bli något annat — det var entydigt. Det är en annan sak om man sedan inte tycker om beslutet. Där kan jag hålla med herr Åsling om att vi i riksdagen då och då fattar ett beslut som man kan ha synpunkter på — men det är ändå ett riksdagsbeslut. Herr Åsling gled ifrån också en annan viktig fråga. Jag upprepar också den frågan: Anser industriministern att riksdagsbeslutet innebär att Svenska Varvs styrelse har full frihet att lägga ned något annat storvarv eller rent av hela varvskoncernen utan att den frågan skall behandlas av ägaren, dvs. behandlas här i riksdagen? Det är en fråga som bör besvaras med ja eller nej. Jag vill slutligen ge en kommentar till varför vi anser att den totala Nr 18 nedläggning av Öresundsvarvet som industriministern nu accepterar är ett Torsdagen den uttryck för dålig industripolitik. Här handlar det om att man accepterar den — & november 1980 totala nedläggningen av Öresundsvarvet utan att undersöka om det går att behålla reparationsdelen, utan att undersöka om det går att behålla Om Öresundsverkstadsdelen, utan att undersöka om det finns andra utvecklingsbara delar för att bevara industrikapaciteten. Vad gör man i stället? Man säger: Lägg ned, bara lägg ned! Och det är mot det som vi protesterar, att industriministern hellre tar arbetslöshet och utslagning än gör ett försök att undvika arbetslöshet, utslagning och förstöring av industrikapaciteten. Vad är detta för industripolitik?

Herr talman! Jag svarade faktiskt på frågan om MBL-förhandlingarna, men Hugo Bengtsson kanske inte uppfattade det. Jag sade att detsamma gäller för MBL-förhandlingarna som för andra åtgärder som det är företagsledningarnas uppgift att genomföra: Ägaren skall inte blanda sig i dem. Det blir en orimlig situation om riksdag och regering, alltså de politiska beslutsfattarna, skulle komma och anföra synpunkter på när, om och hur MBL-förhandlingarna skall bedrivas — det må sedan gälla statliga företag eller andra. Då skulle det, förmodar jag, väckas interpellationer eller frågor om ministerstyre och allt vad därtill hörer. Det underlag som den socialdemokratiska oppositionen lät förleda sig av vid beslutet i näringsutskottet var extremt dåligt, Hugo Bengtsson. Det är ingen som helst tvekan om detta. Det går inte att komma ifrån genom några kringgående manövrer som att skylla på ett eller annat uttalande i frågan. De sämsta affärerna av dem alla — färjeaffärerna — avslutades långt innan den här diskussionen fördes. Hur kan det i så fall komma sig att de var så dåliga? När det gäller att tolka riksdagens beslut håller jag mig till vad som är riksdagspraxis. Jag stöder mig i det här fallet inte på juristerna i kanslihuset, som Hugo Bengtsson säger. Men den diskussionen kan få anstå. Jag tycker också att det är en fördel om KU prövar den här saken. Det måste ju vara någon ordning även i Sveriges riksdag när det gäller hur man skall tolka besluten! Thage Peterson säger att hela den här frågan skadar förtroendet för det parlamentariska systemet. Självklart! Så som oppositionen drivit spelet i den här frågan! Nu anklagar man t.o.m. en företagsledning som fullföljer riksdagens beslut! Vad skall svenska folket tro, när ledande riksdagsmän nedlåter sig till detta? Jag vill bestämt ta avstånd från försöken att ifrågasätta att Svenska Varvs ledning fullgör sin uppgift. Man kan naturligtvis diskutera olika inslag i varvsledningens handlande, men det finns ingen som helst tvekan om att varvsledningen efter bästa förmåga genomför riksdagens beslut. Om det ifrågasätts måste jag bestämt protestera! Vad var det som hände? Hela felet är naturligtvis att oppositionen — både socialdemokratin och vpk — förleddes till ett ställningstagande i näringsutskottet som innebar att man inte insåg de ekonomiska realiteterna. Varför skall vi hymla med fakta? Det är ju detta som diskussionen gäller! Man låste sig för en position utan att inse att man var förd bakom ljuset när det gällde de ekonomiska konsekvenserna! Att nu försöka göra mig eller regeringen ansvarig för detta — ett av de största misstag som har begåtts av en svensk riksdag-— är verkligen att tai. Jag varnade i den debatt vi hade i våras omkring varvspropositionen för de här förhastade ställningstagandena. Jag skulle vilja karakterisera det som oppositionen föll för som en skandalös lättfärdighet när det gäller att hantera viktiga näringspolitiska ställningstaganden. Och nu får vi räkningen. Nu ser vi konsekvenserna, plus att många människor känner en ökad otrygghet, eftersom ett konkret framåtsyftande besked om varvet inte kom. Thage Peterson frågar mig om riksdagsbeslutet innebär att Svenska Varvs ledning har rätt att lägga ner flera storvarv. Det är en mycket hypotetisk fråga, Thage Peterson, men det står i riksdagsbeslutet att om de angivna ekonomiska ramarna inte räcker, skall man anpassa verksamheten därefter. Mot den typen av ramresonemang brukar ju inte heller socialdemokratin opponera. Ger man en företagsledning ett ansvar att på bästa sätt tillsammans med facket och de anställda lösa sina uppgifter, måste man ha ett ramresonemang som innebär att går det inte att hålla sig inom ramen så får företaget anpassa verksamheten därefter — annars är det ju ett fullständigt meningslöst beslut. Att vi skulle ta arbetslöshet och utslagning är nonsens. Mina diskussioner med Landskrona kommun, med facket och med alla inblandade parter går ut på att vad som än händer skall vi ge Landskrona all den hjälp vi rimligen kan, ' med hänsyn till de resurser som står till vårt förfogande och med hänsyn till krav i andra landsdelar, för att klara sysselsättningen, för att se till att de enskilda människorna inte kommer i kläm. Låt oss slippa den typen av insinuationer i fortsättningen i den här debatten, jag ber det. Avslutningsvis, herr talman, vill jag bara påminna om vad det är vi diskuterar. 1977 satsade folkhushållet 4 miljarder i subventioner till svensk varvsnäring. 1978 satsades 5,4 miljarder och 1979 3 miljarder. Vi vet av prognoserna att Svenska Varv-koncernen i år går med en förlust på i varje fall 1,6 miljarder. Summa på fyra år: 14 miljarder. Till det kommer konsekvenser som inte kan överblickas i dag. Till det kommer också det riksdagsbeslut vi fattade i våras som sträcker sig framåt i tiden och som avser åtskilliga miljarder.

Herr talman! Jag blev litet förvånad över ett uttalande som herr Åsling gjorde i sitt första inlägg. Han talade om negativ information, och han förde fram beskyllningen att man på fackligt eller socialdemokratiskt håll skulle ha förtalat Öresundsvarvet och dess möjlighet att utvecklas. Vad är det för uttalande som industriministern tänker på? Industriministern gjorde mig mycket förvånad när han började tala om att vi har drivit ett spel i den här frågan. Vilket spel, herr Åsling? Vad är det för spel som den fackliga och politiska arbetarrörelsen och löntagarorganisationerna har drivit i varvsfrågan? Riktar han en sådan beskyllning inte bara mot oppositionen, utan också mot Metall, SIF, SALF och andra organisationer som helt delar den socialdemokratiska uppfattningen när det gäller varvspolitiken så måste han tala om vad han menar — vad det är för spel han talar om? När vi varnar regeringen för att avveckla industrikapaciteten, när vi slår vakt om människors trygghet, när vi säger ”gör försök att hindra arbetslöshet och utslagning” — är det då detta ni kallar för ett spel, herr Åsling? Det är närmast cynism som industriministern gav uttryck för i talarstolen för en stund sedan. Industriministern talar i dag, liksom han har gjort vid ett par andra tillfällen, mycket om det bräckliga ekonomiska underlaget för den lokala utvecklingsplanen för Öresundsvarvet. När nu facit ligger klart, kan jag hålla med om att vissa kostnader kanske undervärderades. Men det var ju så att hela det ekonomiska underlaget för riksdagens varvsbeslut, det som industriministern servade riksdagen med, var dåligt! Förlusten blev ju mycket större än vad industriministern och regeringen trodde när det gäller hela varvssektorn. Jag kritiserar inte industriministern för detta. Det här är ett svårt område, där många har misslyckats med att göra säkra bedömningar. Men jag tycker nog att industriministern borde tala i något mildare ordalag än han använde från talarstolen för en stund sedan. Han sade att socialdemokraterna förleddes, att vi hymlade, att vi fördes bakom ljuset. Vad är det fråga om, industriministern? I så fall förleddes hela riksdagen av de siffror vi accepterade och som kom från regeringen. Då är det ju regeringen som förde riksdagen bakom ljuset med de beräkningar som fanns då riksdagen skulle ta ställning i varvsfrågan. Inte hymla med fakta, sade industriministern. Jag vill återgälda det uttrycket: Inte hymla med fakta, industriministern! Vi är medvetna om varvets svåra läge. Det går inte att från någon sida argumentera bort att varvet är i ett mycket svårt läge. Vi blundar inte för denna situation. Men vi accepterar inte vilken behandling som helst. Lika litet som i våras har vi nu en fastlåst position i varvsfrågan. Jag vet att också Landskrona kommun och de fackliga organisationerna har en öppen och konstruktiv inställning. Vi har våra tre handlingslinjer från i våras. Dem känner industriministern till. Låt inte ännu en gång den hårda och hänsynslösa blockpolitiken från regeringens sida få styra varvsfrågan! Vi menar att man skall behålla så mycket som möjligt av Öresundsvarvets nuvarande verksamhet i Svenska Varvs regi. Vi behöver ha kvar ett reparationsvarv i Sydsverige. Gå inte upp i talarstolen, herr Åsling, och säg att det är bara nys! Det finns många inom varvsnäringen som säger att det är helt vansinnigt att lägga ned Öresundsvarvets reparationssida. Vi menar vidare att koncernledningen har ansvar för att alternativ produktion läggs till Öresundsvarvet. För detta har man pengar. Totalt beviljade riksdagen 900 milj.kr. inkl. de 100 miljoner som var öronmärkta för Öresundsvarvet till just alternativ produktion och utveckling. Låt en del av de pengarna, herr Åsling, komma varvsindustrin, Öresundsvarvet, till del. Låt människorna börja arbeta på utveckling av alternativ produktion, och låt det också bli ett inslag i industripolitiken. Och sedan har, vad än herr Åsling kan säga om arbetsmarknadsläget i Landskrona, regeringen ett ansvar för industrietableringen i Landskrona. Låt inte ännu en gång, herr Åsling, den hårda och brutala blockpolitiken sätta stopp för ett resonemang om en sund utveckling när det gäller varvsfrågorna.

Herr talman! Industriministern har kommit in i det magistrala stadiet. Han vill gärna påminna oss andra, säger han, om hur stora subventioner staten har fått ge ut på varven. Låt mig då få returnera med att påminna industriministern om varför detta subventionsbehov har uppstått, om bakgrunden till det, om hur det var när varvsindustrin befann sig i privata händer, i händerna på det privatkapital som enligt herr Åslings mening och enligt den borgerliga filosofin representerar höjden av sakkunskap och framsynthet. Man ställde inte om i tid, man utnyttjade inte de goda tiderna, man hade över huvud taget ingen blick för sådana perspektiv. Därför gick det därhän när världsmarknadens struktur ändrades och när det kom som oavsett oljekris och annat ändå skulle ha kommit — om också möjligen något senare. Man stod där avklädd, utan planer, utan begrepp om hur man skulle göra, och hade bara att till gott pris låta sig köpas ut av staten, som sedan skall fullgöra nedläggningsplikten. Lättfärdiga är vi som tillhör den politiska oppositionen, säger industriminister Åsling. Jag vet inte det. Lättfärdighet i sådana här sammanhang, det visar man ifall man år efter år, tvärtemot synpunkter som framförs i den offentliga politiska debatten här i riksdagen, inte bryr sig om att i tid sätta in resurser för omställning och för förnyelse. Lättfärdig är man när man inte ser att en näring som varven som de såg ut år 1970 inte hade beredskap att möta de förändringar som man redan då kunde klart spåra. Lättfärdig är man om man lämnar över saker och ting åt varvsledningar — sådana som fanns på den tiden — som inte hade någon som helst framförhållning och som aldrig tänkte sig in i eller ville se den situation som uppstod när tankerkonjunkturen var slut. Lättfärdig är man när man vägrar att agera, vägrar att skaffa sig ett grepp om problemen medan de ännu är hanterliga. Lättfärdig är man när man säger att en region får klara sig själv, därför att just för ögonblicket är inte katastrofen så stor som den är i en annan region, i en annan del av landet, där utvecklingen har hunnit längre, där depressionen och krisen är djupare. Lättfärdig är man när man inte förstår och inte vill handla efter insikten att kriser måste avvärjas innan de har satt kniven på strupen på en. Och det kan egentligen bara avvärjas på det sättet och med en sådan framförhållning.

Det är människor som har en övermaga attityd till det som är nytt, som låter idégivare stå och vänta och som tycker att det egentligen är kundernas skyldighet att komma och ställa sig i kö. Men av allt att döma är tiden snart över för den sortens folk att på detta sätt sitta i härskarställning, något som de gjort alltför länge här i Sverige. Det bedrövliga är att de kan hinna ställa till mycket elände innan deras epok är slut.

Herr talman! Hugo Bengtsson fortsätter att tala om MBL-förhandlingarna. För att nu följa Hugo Bengtssons formulering så exakt som möjligt, vill jag säga att jag inte har sanktionerat att Svenska Varv inleder MBL förhandlingar. Jag har inte gett direktiv, för det är minsann inte vad ägaren eller hans företrädare i egenskap av ett statsråd skall göra. Det ansvaret måste företagsledningen ta själv. Och har man inte en företagsledning som är beredd att ta sådant ansvar skall man byta företagsledning — ju förr dess bättre. Jag beklagar uppriktigt att Hugo Bengtsson gör sig skyldig till ett direkt felcitat av mig. Jag tycker att debatten i övrigt inte motiverar sådana avsteg från vad som brukar vara normalt här i kammaren. Hugo Bengtsson säger att jag har sagt: ”Oavsett riksdagens beslut skall varvet läggas ned.” För att undvika alla missförstånd vill jag säga att jag i somras skrev en insändare på ledarsidan i Arbetet. Där sade jag att det fanns två vägar att välja mellan, dels den vi har åberopat tidigare, dvs. att anpassa verksamheten när pengarna inte räcker till — och det innebär i Landskronas fall en nedläggning av varvet — dels att anslå mera pengar. Det är inte korrekt, Hugo Bengtsson, att använda citat på det sättet. Det leder mig direkt in på den fråga som Thage Peterson ställde till mig, om vilken negativ information jag avsåg. Jo, det är just när man tillskriver mig andra uttalanden än jag har gjort, andra åsikter än jag har, och ger spridning åt sådant som föreges vara industriministerns uppfattning — vilket det inte är, utan det är vad man har funnit vara matnyttigt ur politisk synpunkt att ta fram. Jag vägrar att acceptera en seriös politisk debatt på de villkoren. Jag har alltså bara konstaterat fakta. Varvet stod inför likvidationsskyldighet. Det finns två vägar, och vi har att välja mellan dem. Sedan säger Thage Peterson att vid behandlingen i utskottet gjorde man från oppositionens sida en viss undervärdering av vissa kostnader. Det får väl framstå i all sin klarhet som dagens understatement. Hela underlaget var bräckligt. Då säger Thage Peterson att det också var karakteristiskt för det underlag som Svenska Varvs koncernledning tillhandahöll departementet. Ja, men det är en viktig skillnad. Den plan som arbetades fram hos Öresundsvarvet och som oppositionen och sedermera en riksdagsmajoritet satte sin tilltro till fick då ödesdigra konsekvenser, eftersom man till denna också knöt en medelsanvisning som visade sig klart otillräcklig, klart orealistisk. Det illustrerar att man inte för ett ögonblick hade de ekonomiska konsekvenserna av sitt ställningstagande klara för sig. Men om — det vet vi inte än — de finansiella ramar som jag föreslog i propositionen och som grundade sig på Svenska Varvs strukturplan visar sig slå fel så går det ut över varvskoncernen. Då har man själv att ta konsekvenserna av sina felaktiga kalkyler och anpassa verksamheten därefter. I ert fall var det däremot så att ni lastade av Öresundsvarvet ansvaret för de lättfärdiga kalkylerna. Det är ju där skillnaden ligger. Man får inte hantera industripolitiska beslut på det sätt som ni har gjort inom oppositionen. Vårt huvudförslag, strukturplanen, fungerar. Den ställer stora krav på koncernledningen, men den ger ingen som helst tvekan om ansvarsfördelningen och den innebär en sporre för de anställda att göra sitt yttersta för att se till att Svenska Varv blir ett lönsamt företag. Men låt mig också säga att jag tycker det är bra att Thage Peterson inte längre förnekar att man från oppositionens sida förleddes till ett ställningstagande som inte var baserat på ett beaktande av de ekonomiska konsekvenserna. Thage Peterson för inte den debatten längre, och det hedrar honom, även om det inte är första gången som man inom oppositionen gjort sådana misstag. Till sist vill jag beröra en sak som Thage Peterson tog upp och som jag tycker är det positiva i den här debatten, som ju säkert återkommer. Det är — och i detta vill jag instämma med Thage Peterson — att vi inte nu skall stanna i positioner, att vi inte stereotypt och stillatigande skall stanna upp i våra överväganden. Jag är för min del inte långsint, utan jag är beredd att göra vad jag kan för att vi på nytt skall få en mera framåtriktad varvspolitik som omfattar hela den statliga gruppen av storvarv. Jag är beredd, Thage Peterson, att medverka till att hitta lösningar, och jag vill avslutningsvis tacka Thage Peterson för den konstruktiva attityd han till sist har visat i den här debatten.

Herr talman! Jag begärde ordet för att bemöta industriministern på en viktig punkt, så att inte detta står oemotsagt i debatten. Herr Åsling talade nämligen i rörande ordalag om citatförvanskning. Men i nästa andetag gör han sig själv skyldig till två stycken allvarliga citatförvanskningar. Den ena var när han påstod att jag i mitt föregående inlägg hade sagt att vi i utskottsarbetet gick in i vårt beslut med vetskap om att det underlag som fanns för den lokala utvecklingsplanen var bristfälligt. Nej, herr Åsling, så sade jag inte. Det jag sade var följande: När facit nu föreligger efter ytterligare några månaders verksamhet vid Öresundsvarvet, så kan man säga att ett och annat kanske underskattades. Vad jag då avsåg var herr Åslings uppgifter till Sveriges riksdag, de som låg som underlag för hela varvsbeslutet. — Jag skall återkomma till det. Jag hävdar att man när man bedömer förlusterna för Öresundsvarvet måste komma ihåg utgångspunkten, nämligen att riksdagens beslut icke på en enda punkt har förverkligats. De har icke genomförts. Därför kan man inte bedöma hur hållbar planen är. Regeringen och Svenska Varvs ledning har nämligen icke gett Öresundsvarvet den chans riksdagen ville att varvet skulle få. Så var det med det. Industriministern säger vidare att han litade på Svenska Varvs koncernledning när det gällde de uppgifter som han vidarebefordrade till riksdagen. Därför lägger han nu skulden på Svenska Varv för de uppgifter som han lämnade till Sveriges riksdag. Sedan säger han: Om inte det här håller får ju Svenska Varv ta konsekvenserna av det. Men då måste jag på nytt fråga hur det förhåller sig med hållbarheten av det uttalande som industriministern gjorde för en stund sedan. Jag frågade: Innebär det att Svenska Varvs styrelse har full frihet att lägga ned andra storvarv, t.o.m. samtliga varv, utan att detta skall behandlas av ägaren, om förlusterna för Svenska Varv blir större än vad industriministern och regeringen har beräknat? Helt plötsligt säger ju industriministern att det är Svenska Varvs koncernlednings ensak att ta konsekvensen av detta. Detta måste ju i så fall innebära en frihet för Svenska Varv att lägga ned de andra varven, om kalkylerna inte håller. Det är litet inkonsekvens i industriministerns olika uttalanden här i dag.

Herr talman! Får jag till Thage Peterson säga att jag redan tidigare har svarat beträffande det här ramresonemanget. Även oppositionen anslöt sig till detta. Det är ju meningslöst att anvisa ramar, om man sedan inte är beredd att ta konsekvenserna härav. I mitt svar sade jag också att frågan om nedläggning av ytterligare storvarv, enligt min uppfattning, är helt hypotetisk. Jag tror att de ramar som riksdagen anvisade för de tre återstående storvarven är så pass vida att man kan klara verksamheten inom dessa. Skulle vissa kostnader bli större än beräknat eller skulle den ekonomiska utvecklingen slå fel, finns det så vida ramar till anpassning inom befintlig verksamhet att sådant kan klaras. Försök alltså inte att dra längre gående slutsatser av det ramresonemanget än som är avsikten. Sedan får jag säga till Hugo Bengtsson att hans senaste inlägg innebar en klar korrigering, men kanske i Hugo Bengtssons fall litet omedvetet. Att läsa upp ett citat från en tidning, som tillåter sig att ha en viss uppfattning om konsekvenserna av en debatt, och ta det citatet som intäkt för att det är jag som har sagt att varvet skall läggas ned, det är verkligen att gå väl långt. Så naivt får man ändå inte hantera citat! Citat skall vara ordagranna uttryck för den citerades åsikt, och det var faktiskt inte det citat som Hugo Bengtsson här föredrog. Tvärtom var det långt ifrån fallet. Dessutom är det så att hela den här debatten som socialdemokratin, framför allt A-pressen, har drivit har varit till skada. Man har strävat efter att misstänkliggöra mina uttalanden, mitt konstaterande av att pengarna var slut och att det fanns två vägar att välja mellan — antingen att ge företaget mer pengar eller också anpassa verksamheten efter ramarna. Detta att ständigt misstänkliggöra de uttalandena och inskriva något annat än vad som finns där, av snäva och snöda politiska skäl, har skadat den här debatten. Det är detta som har gett upphov till detta citat ur Veckans Affärer. Men anklaga inte mig för det! Gå hem till A-pressredaktörerna, som i ovist politiskt nit hanterar informationen på det här sättet. Sedan tycker jag att slutsatsen av detta är att en debatt omkring så allvarliga näringspolitiska frågor som det här rör sig om, med finansiellt så stora dimensioner, bör vi försöka eftersträva att hålla i sakliga termer. Jag vill också vitsorda och acceptera vad Hugo Bengtsson sade, att han är beredd att för sin del göra det. Låt därmed den här debatten bli inledningen till någonting bättre när det gäller varvspolitiken. Jag tror att både opposition och regeringspartier och parlamentet som institution skulle tjäna på att vi nu försöker hitta en konstruktiv lösning. I så fall är den här debatten inte helt meningslös.
Herr talman! Jag tycker att industriministern skall vara litet mer aktsam och försiktig när han tar upp en diskussion om olika uttalanden. Så många gånger har jag mött industriministern i politiska debatter både här i kammaren och annorstädes att jag vet att industriministern från talarstolar förvränger uttalanden och sätter in dem i sammanhang där de inte hör hemma. Det var därför jag i mitt förra inlägg ville rätta till vad Nils Åsling sade beträffande de ekonomiska kalkylerna bakom den lokala planen. Jag vill emellertid, herr talman, slutligen notera två saker. För det första har industriministern här i dag inte kunnat redovisa några åtgärder som han har vidtagit för att följa riksdagens beslut om Öresundsvarvet. För det andra har han inte kunnat ge belägg för att den socialdemokratiska oppositionen bedrivit något spel i frågan om Öresundsvarvet, så som han i ett föregående inlägg gjorde gällande. Men också jag vill sluta med att uttala att vi, beträffande Öresundsvarvets framtid som industriarbetsplats, måste nå konkreta lösningar. Det går inte bara, som vi ser det, att fullfölja koncernledningens beslut om en total nedläggning. Vi måste se efter vilka delar som är utvecklingsbara och möjliga att driva vidare. Jag ser inte detta som en inledning till en konstruktiv verksamhet, industriministern. Jag ser det som en fortsättning på de ansträngningar som vi började i januari månad i försöken att få regeringen att driva en vettig varvspolitik.

Herr talman! Till sist vill jag bara säga att skulle jag dementera alla de uppgifter som förekommer t.ex. i A-pressen beträffande näringspolitiken, då skulle jag knappast hinna med att vara industriminister. Det sägs så mycket i debatten, och jag ber Hugo Bengtsson ta lärdom av detta förhållande och vara litet kritisk när det gäller de citat och de omdömen som förekommer här och var. Det är faktiskt så, Hugo Bengtsson, som jag åberopat tidigare, att när den här debatten kom upp i somras, skrev jag en insändare i Arbetet. Vad jag där anförde ansåg jag då vara mitt omdöme om situationen. Om sedan olika pressorgan gör sina egna tolkningar, så må det stå för deras räkning.

Herr talman!

Den genomgående andan där innebar att vi nu måste se framåt och inte bara tala om vad som har hänt tidigare. Vi måste uppbjuda alla våra krafter och så långt det finns möjlighet skapa nya förutsättningar för Landskronas näringsliv. Landskrona kommun har också på sistone presenterat ett åtgärdsförslag, som får ligga till grund för diskussion. Att det behövs omedelbara åtgärder för att klara arbetssituationen där nere är helt klart, och därvidlag vill jag helt instämma i vad Hugo Bengtsson har anfört. Trots allt vad som har sagts här i dag till industriministern vill jag framhålla att vi i Landskrona förlitar oss på industriministerns goda medverkan när det gäller att lösa de här frågorna framöver.